Fru talman! Richard Jomshof har frågat om jag kan tänka mig att införa ett liknande förbud och vidta liknande åtgärder här i Sverige som i Österrike, där man i lag bland annat har förbjudit utländsk finansiering av religiösa grupper. Religionsfriheten skyddas i svensk grundlag och i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Det innebär att var och en har rätt att ensam eller i gemenskap med andra utöva sin religion. Sverige ska sträva efter att vara ett föregångsland - ett land som står upp för människors rättigheter med hög rättssäkerhet. Det är samtidigt regeringens prioritering att säkerställa att de statliga stöd som fördelas till olika organisationer går till verksamheter som är förenliga med samhällets grundläggande värderingar. Flera initiativ pågår på detta område. Betänkandet Statens stöd till trossamfund i ett mångkulturellt Sverige lämnades i våras över till regeringen. I betänkandet föreslås bland annat ett nytt regelverk för stöd till trossamfund, ett förtydligat demokratikriterium samt en möjlighet att exkludera och dra in stöd för sådana trossamfund som inte uppfyller dessa kriterier. Därtill har regeringen i mars i år tillsatt en utredning om demokrativillkoren i all statlig bidragsgivning. Syftet med utredningen är bland annat att hindra att en organisation som bedriver en verksamhet som motverkar eller strider mot samhällets grundläggande värderingar ska finansieras med allmänna medel. En översyn av regelverket för Allmänna arvsfonden pågår också. Där ska utredaren bland annat föreslå hur ett villkor för stöd kan utformas som säkerställer att bidrag endast går till organisationer som i sin verksamhet respekterar de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle. Regeringen avser inte att stänga ned moskéer, tempel, kyrkor, synagogor eller andra religiösa samlingslokaler eller att vidta liknande åtgärder.

Fru talman! Tack för svaret, ministern! Hotet från islamismen är mycket allvarligt. Vi har i vår del av världen tidigare varit förskonade från det förtryck och det elände som människor i framför allt Nordafrika och delar av Centralafrika och Mellanöstern har tvingats att utstå dagligen i islams namn. Men som en direkt följd av den alltmer stora invandring vi har haft under en längre tid är det inte längre på detta sätt, utan det här är saker som vi nu upplever även här i vår del av världen - i Västeuropa och i Sverige. Islamisterna har under de senaste åren fått alltmer utrymme även här i Sverige. De har fått alltmer inflytande och alltmer makt såväl i Västeuropa som här i Sverige. Det är inte bara så att vi har drabbats av en lång rad fruktansvärda muslimska terrorattentat de senaste åren - attentat där radikala muslimer har attackerat oskyldiga med alltifrån lastbilar till bomber, skjutvapen, yxor och knivar. Vi kan dessutom se hur islamisterna har flyttat fram sina positioner - och i fallet här i Sverige faktiskt med regeringens goda minne - genom till exempel tillåtandet av böneutrop och olika former av kvinnoförtryck. Islamismen sprids inte minst från många av de moskéer som finns på svensk mark i dag. Det handlar om en lång rad moskéer med kopplingar till islamistiska skurkstater - moskéer vilka sprider hat mot kvinnor, homosexuella, judar och icke-muslimer och mot våra demokratiska institutioner. Det är moskéer vilka fungerar som tillhåll för islamister och terrorister. Fru talman! För den som är insatt är det ingen hemlighet att islamistiska länder som till exempel Saudiarabien finansierar muslimska församlingar och moskéer i Sverige. Man behöver inte studera frågan särskilt noga för att inse och förstå att denna finansiering är en medveten strategi. Det handlar om att få inflytande i Västeuropa och i Sverige. Man kan tycka att en regering som kallar sig feministisk och säger sig stå upp för demokratin borde ta denna fråga på allvar. Man kan tycka att en sådan regering borde vara intresserad av att inte bara ta reda på hur vanligt förekommande detta är utan dessutom försöka motverka sådan finansiering. Man kan också tycka - åtminstone gör jag det - att man ska ta parti för och ställa sig på samma sida som de kvinnor, homosexuella, judar men även icke-muslimer som kränks i dessa moskéer av dessa islamister. I Österrike har man däremot, till skillnad från i Sverige, tagit kampen mot islamismen på största allvar. Jag talar inte om kampen mot religionsfrihet, utan om kampen mot islamismen. År 2015 införde man en lag som förbjuder utländsk finansiering av bland annat moskéer. Det gäller religiösa grupper i stort, men primärt var det moskéer man siktade på. Det innebär att man måste ha en grundläggande syn där man ställer upp på de värderingar som det österrikiska samhället anses genomsyras av. Det är med stöd av denna lag som Österrike nu har beslutat att stänga ned sju moskéer och utvisa kanske så många som 60 imamer om det nu visar sig att de har tagit emot stöd från andra länder. Sebastian Kurz, Österrikes förbundskansler, försvarar beslutet med att bland annat säga att "parallella samhällen, politisk islam och radikalisering" inte har någon plats i Österrike. Jag håller med; det borde vara samma sak här i Sverige. Det är därför jag ställer frågan: Varför vill inte regeringen undersöka frågan närmare? Varför vill inte regeringen ta reda på i vilken utsträckning muslimska församlingar och moskéer tar emot utländska bidrag och från vilka länder dessa bidrag kommer? Och är dessa bidrag förknippade med någon form av motkrav? Det borde vara väldigt intressant att veta. Varför låter regeringen detta ske, och varför ingriper man inte mot denna form av finansiering?
Fru talman! När det gäller förbud mot finansiering från utländska aktörer finns det mig veterligen inget sådant arbete på justitieministerns bord. Men när det gäller att lagföra och utreda eventuella brott, till exempel hets mot homosexuella eller uppmaningar till våld, är detta en fråga som regeringen sedan den dag vi tillträdde har lagt mycket kraft och fokus på. Som jag inledde mitt svar på Richard Jomshofs fråga med att nämna har vi tillsatt en rad utredningar, och vi har nu fått en rad förslag. Vi har också gjort skärpningar. Det är mer kraftfullt än någonsin tidigare under någon tidigare regering. Just nu pågår och verkar till och med en tydligare handläggning av det statliga stödet till organisationer. Förhoppningsvis kommer vi när det gäller statens stöd till trossamfund att få ytterligare verktyg nu när vi går vidare med de remissvar som vi har fått på den utredning som jag också nämnde i mitt svar. Det är för mig helt oacceptabelt att skattebetalarnas pengar skulle riskera att gå till krafter som inte lever upp till grundläggande demokratiska rättigheter och värderingar. Det finns tidigare exempel på organisationer som har fått statligt stöd som har stått på Sergels torg och hetsat till våld. Det är fruktansvärt. Det är oacceptabelt, och där måste vi ha ett tydligare regelverk på många plan på plats. Det har vi nu sett till att vi tar tydliga steg mot, och det fanns inte där innan vi bildade regering. Skattebetalarna ska känna sig trygga i att deras pengar verkar för det som vi gemensamt vill att vårt land ska vara och omfamna - ingenting annat. Men som sagt: När det gäller just förbud mot finansiering från utländska aktörer finns det inget sådant pågående arbete.
Fru talman! Tack för svaret! Frågan i det här fallet, i min interpellation, handlade faktiskt om just den utländska finansieringen. Det är det som jag tycker är det viktiga i sammanhanget. Frågan är inte ny. Det har vid flera tillfällen uppmärksammats att islamistiska stater finansierar församlingar, moskéer, skolor och till och med barnhem i andra delar av Europa för att sprida sina budskap. Det är det som är syftet med finansieringen. I det här fallet handlar det inte om någon fredlig mission; det går inte att jämföra med till exempel kristendomen. Det handlar om att sprida ett i grunden hatfyllt budskap. Och det handlar inte bara om att öka segregation och splittring, utan man har som mål att få makt, inflytande och på sikt också kontroll över vår del av världen. Det är precis detta som är syftet med deras mission, eller vad man nu vill kalla det. Vi vet att det i dag finns minst sex moskéer som är finansierade av Saudiarabien och fyra som är finansierade av Qatar, till exempel. Båda dessa länder erkänner eller tillhör wahhabismen. Det är den kanske mest bokstavstrogna varianten inom sunniislam. Den är fullständigt vidrig sett till de åsikter som faktiskt predikas. I dessa fall talar vi om länder som finansierar terroristorganisationer. De tillåter slavliknande förhållanden för utländsk arbetskraft och använder sig av tortyr, stympning och halshuggning. Kvinnors rättigheter är kraftigt begränsade. Många gånger råder total avsaknad av yttrandefrihet. Regimkritiker och homosexuella förföljs och så vidare och så vidare. Jag vet att åtminstone tio moskéer i vårt land har finansierats av dessa båda skurkstater. Det finns en lång rad andra finansiärer: Turkiet, Libyen, Iran, Kuwait, Pakistan med flera. Inte heller de är några demokratiska föredömen. Jag ställer mig frågan: Vad gör regeringen och ministern åt detta? Svaret blir tyvärr: ingenting. Man kan nästan få intrycket att de rycker lite på axlarna, tittar åt ett annat håll och låtsas som att det regnar. Det är precis detta som dessa frågor handlar om. Jag vet att det görs väldigt mycket bra i Sverige - jag erkänner och håller med om det - men inte när det gäller denna utländska finansiering. Det är den som är det stora problemet. Man behöver bara göra några sökningar på nätet för att inse att det som förekommer i våra moskéer och församlingar är jätteallvarligt. Jag ska bara ta några exempel. En moské i Borås bjöd in en hatpredikant som vill mörda judar. Någon som besökte Järfälla menar att homosexuella bör straffas med döden. Säkerhetspolisen gick ut och meddelade att man gripit en IS-rekryterare med kopplingar till moskéer i Västerås, Jönköping och Eskilstuna. Extrema idéer sprids i Uddevallamoskén. I Växjömoskén, som vi debatterade för inte jättelänge sedan, sprids också en massa dumheter, hat och otrevligheter. En imam i Helsingborg kallar judar för apor och svin. En moské i Hässleholm har kopplingar till IS och al-Qaida. Det finns hur mycket som helst. Södermalmsmoskén här i Stockholm har kopplingar till Muslimska brödraskapet. En talesperson vid Örebromoskén säger att Sharon lagade blodpudding på barn. Detta är bara exempel - det är skrämmande. Många av dessa har alltså kopplingar till de här länderna, och det är här problemet finns. Att detta ska få förekomma tycker jag är helt galet! Jag förstår faktiskt inte hur ministern och regeringen tänker. Jag tror att vi är helt överens om att det finns vissa värderingar som vi står upp för. Då måste vi också våga bekämpa de krafter som gör vad de kan för att motverka dessa värderingar och försöker rasera det vi har byggt upp. Det kan man inte göra genom att ha en tillåtande attityd gentemot den här sortens länder och människor. Jag tycker att detta är fruktansvärt! Jag får intrycket att ni tyvärr ser mellan fingrarna. Varför vill ni inte göra något åt problematiken? Varför vill ni inte förbjuda denna sorts finansiering av hat, som tyvärr börjar få fotfäste här i Sverige?
Fru talman! Det är alldeles uppenbart att vi behöver tydligare, fler och bättre resurser för att säkerställa att brott inte begås vare sig i vårt samhälle i stort, i föreningar och organisationer eller i olika religiösa samfund. Många av de exempel som riksdagsledamoten tar upp är fruktansvärda. Det är rena lagbrott, och de ska beivras och utredas. De som har begått brotten ska ställas inför rätta, och domstolar ska utdöma straff. Förhoppningsvis kommer de enorma resursförstärkningar som den här regeringen, som jag tillhör, har sett till att få på plats när det gäller allt från domstolsväsendet till polisen att ge resultat så att vi kan utreda dessa brott. Det är nämligen handlingar vi dömer - inte åsikter och vad man tror på, utan vad man faktiskt gör. Det kan handla om vad man förmedlar för budskap eller om att uppmana till brott eller hets, vilket ju är olagligt. Vi måste säkerställa att land med lag ska byggas, att rättsstaten har resurser och muskler att tydliggöra att samma lagar och regler gäller för alla i vårt land och att ingen relativism eller något annat stör sikten för detta. För mig är detta helt avgörande: Land ska med lag byggas. Vad gäller just den lagstiftning som Richard Jomshofs fråga handlar om finns det inget pågående ärende på justitieministerns bord. Det har inte heller varit en del av resultatet av de samtal som regeringspartierna har fört med Kristdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet. De samtalen har däremot lett fram till mycket annat av det som vi nu gör, till exempel resursförstärkningar till polisen och tydliggörande av allvaret i de brott som hotar vår demokrati och yttrandefrihet.
Fru talman! Jag tror att ni gör mycket som är väldigt bra; det kan jag mycket väl erkänna. Men man måste vara proaktiv och kunna ingripa innan problemet uppstår här i Sverige. Syftet här är inte att vara oförskämd mot ministern, men det finns tyvärr exempel som visar att det förekommer en sorts infiltration från islamistiska kretsar i flera partier på vänsterkanten, såväl Miljöpartiet som Socialdemokraterna. Det finns även här en lång rad artiklar. Man kan läsa om miljöpartister som bjuder in Usama bin Ladins mentor. Någon vägrar att ta kvinnor i hand. Vi har miljöpartister som gör Muslimska brödraskapets tecken. Till och med Kaplan gjorde samma sak under sin tid. Det finns kopplingar till den här sortens länder, rörelser som Muslimska brödraskapet och så vidare. Detta har till och med uppmärksammats av miljöpartister som beklagar att MP är ett tillhåll för islamister. Det finns till och med forskare på Försvarshögskolan som säger att Miljöpartiet kan ha infiltrerats av islamister. Det finns en jätteintressant debattartikel av författaren och docenten Johan Lundberg, som skriver bland annat: "Så hamnade Miljöpartiet sida vid sida med islamister". Han tar till exempel upp ministerns tid som generalsekreterare för Ungdomsstyrelsen, när man betalade ut bidrag till islamister. Detta är ett allvarligt problem. Det handlar som sagt inte om någon anklagelse mot ministern personligen, utan jag vill peka på problemet när man låter den här sortens krafter få inflytande. Man kan också fundera på om det rent av kan vara så att man låter dem härja för att de har blivit en så pass kraftig maktfaktor även inom de partier som sitter i regeringen. Det finns till och med islamister i omstridda moskéer som uppmanar människor att rösta på Miljöpartiet eller Socialdemokraterna. Detta är ett jättestort problem, så jag hade hoppats att regeringen hade vågat hantera frågan om den här sortens finansiering.
Fru talman! Jag tror att det är av stor vikt att inte sprida rykten och lögner. När det handlar om stora och allvarliga frågor som vår demokrati, alla människors likhet inför lagen och att vi ska vara ett land som med lag byggs är det av oerhörd vikt att vi håller tungan rätt i mun och inte kommer med anklagelser som inte är sanna. Finns det misstankar om brott ska polisen utreda dem. Människor ska ställas inför rätta och dömas i domstol. Detta är rättsstatens grundläggande principer. När man sprider rykten och illasinnat baktal bidrar man till att skapa en känsla av osäkerhet och rädsla. Detta kan i sin tur motverka vikten av att komma till rätta med de egentliga och stora problemen. Det finns utmaningar i vårt samhälle. Låt oss ta oss an dem, och låt oss säkerställa det vi i regeringen har gjort sedan vi tillträdde och som jag lyfte fram redan som generaldirektör under den förra regeringen: att se över våra regelverk, för jag vill ha mycket tydliga regelverk att följa. Men just att ha regelverk att följa är också en grundläggande princip i en rättsstat, så att alla blir lika bedömda. Det ska inte finnas någon godtycklighet. När jag betalar skatt och när skatt går till föreningsstöd, vilket är en del av det som har byggt vårt samhälle, ska jag känna mig trygg i att alla blir bedömda utifrån samma hårda premisser. Det är ingen rättighet att få statligt stöd, till exempel. Med detta sagt vill jag avsluta denna interpellation och sannolikt min och vår sista diskussion i denna kammare för den här mandatperioden. Jag hoppas att vi ses igen!